Herr talman! Jag skall bara ta upp tre punkter i herr Brandts långa anförande. När det för det första gäller beskattningen av konst hörde jag med stor tillfredsställelse att herr Brandt har arbetat i sin egen grupp för att uppnå en lösning och jag förutsätter då att han rekommenderar det förslag som framlagts av den utredning som han själv medverkade i. är det så kan konstnärerna se fram emot en lösning av det här problemet, som jag måste säga har varit mycket svårt för dem. För det andra vill jag ta upp herr Brandts yttrande, att oppositionen spelar ett mycket högt spel, när den inte omedelbart vill fastställa tidpunkten för ikraftträdandet av den nya arbetsgivaravgiften. Vi kan acceptera arbetsgivaravgiften, men eftersom det här är fråga om en skatt som särskilt drabbar arbetskraften och som är olämplig i ett arbetslöshetsläge, har vi sagt att man kan vänta med att bestämma ikraftträdandet tills det förefaller motiverat från konjunkturpolitisk synpunkt. Vad kan herr Brandt och hans meningsfränder ha att invända mot att det vidtas en finanspolitisk åtgärd i syfte att undvika ytterligare arbetslöshet, ty det är det saken gäller? Herr talman! Det är inte fråga om något högt spel när oppositionen tilllåter sig att komma med ett förslag om ändring av propositionen, utan det tillhör enligt min mening principerna för riksdagsarbetet. För det tredje sade herr Brandt att när det gäller löftet om fyra procents produktionsstegring måste man naturligtvis ta hänsyn till vad som händer runt om i världen; Sverige kan inte vara oberoende av den internationella konjunkturutvecklingen. Det är alldeles riktigt. Visst är vi beroende av den, även om den socialdemokratiska regeringen enligt vår uppfattning har förvärrat situationen. Men det relevanta i sammanhanget är att socialdemokraterna gick ut i 1964 års valrörelse och lovade minst 4 procents produktionsstegring varje år. Den lärdom vi kan dra av detta, herr Brandt, är väl att man inte skall lova mer än man kan hålla.
Herr talman! Jag vill understryka vad herr Brandt sade om utskottets behandling av propositionen om mervärdeskatt, nämligen att vi alla har försökt undvika undantag. Jag håller principiellt med herr Brandt om att det är ytterst angeläget att man i fortsättningen ser till att det inte blir så många undantag från denna beskattning. Sedan bara ett par ord om folkpensionärerna. Herr Brandt medgav att den kritik som riktats mot det nuvarande systemet har varit riktig. Det gladde mig. Herr Brandt kunde emellertid inte vara med om att angripa problemet på det sätt som vi har föreslagit. Många utredningar har som bekant arbetat länge men förgäves på att hitta ett annat system. Det har inte gått att finna något annat än det som högern har föreslagit, nämligen att man antingen gör hela folkpensionen skattefri eller också höjer ortsavdragen på ett effektivt sätt. Det kan nu herr Brandt inte vara med om, därför att det skulle kunna innebära en förmån för en del folkpensionärer, som vid sidan av folkpensionen har stora inkomster. Företagna undersökningar har emellertid visat att det inte är många människor över 67 år som har stora inkomster vid sidan av folkpensionen. Jag tycker därför inte att det skulle behöva innebära någon större självövervinnelse för socialdemokraterna att ansluta sig till vårt förslag, jämfört med att ha kvar ett system som är omöjligt för den övervägande delen av befolkningen. Om några få folkpensionärer erhåller en förmån med vårt system, får de sannerligen betala tillbaka de pengarna! Sedan sade herr Brandt att det inte finns utrymme för någon skattesänkning nu. Nej, inte i den socialdemokratiska budgeten men väl i den budget som vi från högerpartiet har presenterat.
Herr talman! Herr Gustafsons i Göteborg konstaterande, att vi borde vara med om att försöka undvika arbetslöshet, är en självklarhet. Men det är i detta fall fråga om ett skattebortfall på 740 miljoner kronor under ett år, och det är alldeles uteslutet att vi skulle ta ett sådant steg. Detta gäller särskilt nu när vi står inför en uppåtgående konjunktur, vilket ju tidigare under diskussionen allmänt har vitsordats. Det är inte ett högt spel, säger herr Gustafson i Göteborg. Ja, det är det ur den synpunkten att det, om riksdagen skulle bifalla förslaget om avslag på införandet av arbetsgivaravgiften, inte kommer att bli någon mervärdeskatt. Jag vågar göra detta påstående. Herr Gustafson gjorde vidare gällande att från vårt håll under valrörelsen förutskickats att bruttonationalprodukten skulle komma att öka med 4 procent. Jag tror inte att man gjort ett så renodlat påstående, utan man har nog uttryckt sig mera nyanserat. Dessutom existerar väl begreppet force majeure även inom politiken. Andra länder har vidtagit kraftiga åtgärder såsom ett led i en deflationspolitik för att klara sin valutareserv och inre ekonomiska balans, och detta har medfört konsekvenser för svensk utrikeshandel. Man måste under sådana förhållanden acceptera att inte heller Sverige kan fullfölja den utveckling, som tidigare prognoser klart angivit.
Herr talman! När det gäller arbetsgivaravgiften har vi gjort en finanspolitisk bedömning, och jag tycker att herr Brandt som talesman för bevillningsutskottet skall ha en viss förståelse för detta. Det löfte om en produktionsstegring på 4 procent som lämnades under valrörelsen 1964 finns klart återgivet i ett papper som jag har i min bänk. Jag hann inte leta fram det innan jag nu fick ordet, men jag skall visa det senare för herr Brandt. Han kan då själv läsa att det utlovas en produktionsstegring om minst 4 procent. Det var alltså ett löfte som ni gav och som ni inte hållit.

Herr talman! Den ekonomiska debat ten före middagsuppehållet kl. 17 hade ju pågått från kl. 10. Av de sju timmarna tog partigruppernas ordförande och finansministern i anspråk de fem första. Det är fråga om rutinerade herrar, så frågorna har blivit ordentligt belysta. Talesmannen för bevillningsutskottet, herr Brandt, hade när han omsider kom till tals några små, små ord av kärlek att säga om konsekvenserna av denna ordning för utskottets talesmän. — Med en av sina färgstarka liknelser sade finansministern på förmiddagen att herr Hedlund hade botaniserat över hela fältet och där ingenting glömt. Liknelsen påminde mig om att jag för något år sedan tillät mig en litet bitter formulering om att partiledarna betat av hela fältet innan vi andra släpps lösa. Nå, vare sig man håller sig till liknelser från kreatursskötselns värld eller de lärda mödornas — kvar står att det mesta redan har sagts om vår ekonomiska politik. Fakta är redovisade dels i den reviderade finansplanen, som vi haft tillgång till i en månads tid, dels i skriften Konjunkturläget, som vi fått på bänkarna i dag. De politiska bedömningarna har presenterats i motioner som väckts i anslutning till tilläggspropositionen och har under det långa meningsutbytet i dag konfronterats med varandra. Att fronten inte har varit helt obruten på oppositionssidan är något som med beklagande måste konstateras. Samskrivningen mellan oppositionens representanter i utskotten har inte alltid lyckats, och sådant resulterar tyvärr i en del onödiga fighter i kammardebatterna. Socialdemokraterna gläder sig häråt och har inte heller i dag försum mat att peka på de motsättningar som uppstått inom den borgerliga oppositionen. Som sagt återstår kanske inte så förfärligt mycket att anföra. I sak vill jag, herr talman, bara säga som min mening att den optimism, som en rad i och för sig gynnsamma <utvecklingstendenser ger oss anledning att hysa här hemma, nog bör dämpas en hel del. Ett skäl till det är de betydande svårigheter som några av våra handelspartners har med sina betalningsbalanser. Att mycket litet står att läsa om dessa ting i de handlingar jag nämnt — om Storbritanniens och USA:s bekymmer med utlandsbetalningarna — är kanske betingat av att man i officiellt tryck är obenägen att kommentera andras affärer. Klart är emellertid att eftersom vi här i landet är i hög grad beroende av den internationella handeln, inte minst med de länder jag nämnde, så kan deras bekymmer i stor utsträckning snart nog bli också våra. Valutaoron är en förvarning om att världshandeln kan komma att bli utsatt för allvarliga störningar genom ingrepp mot den fria handeln. När det gäller Sveriges interna förhållanden vill jag också peka på en omständighet, som jag tycker har observerats i otillräcklig grad. Det är sant att efterfrågan på en hel del svenska varor har ökat på många håll, kanske främst tack vare efterfrågan från utlandet. Men i flertalet branscher finns en outnyttjad kapacitet i produktionsapparaten. Även om efterfrågan ökar kan den därför tillgodoses med hjälp av de anläggningar som redan existerar och kommer på de flesta håll knappast att resultera i någon mer omfattande investeringsrusch för att bygga ut produktionsapparaten. Är dessa antaganden riktiga — och jag tror inte att man kan förneka att så är fallet — bör man något tona ned den optimism i bedömningen av den förestående expansionen som kommer till synes på så många håll. Både finansministern och herr Brandt har tidigare i dag framhållit att aktierna i börsnoterade företag gått upp nu i vår och de har ansett att uppgången skulle vara ett tecken på förväntningar dels om en väsentlig ökning av efterfrågan på varor, dels om ökade förtjänster för producenterna. Men en sådan bedömning är nog förhastad.

Jag skall tillåta mig att fälla ytterligare ett sakligt omdöme. I ett av finansministerns anföranden noterade jag formuleringen: Budgetperspektivet är en aning oroande. — Nog tycker jag att uttrycket »en aning», luftkudden, eller vad man skall kalla det, kunde tas bort. Hårt och kallt bör det konstateras att budgetperspektivet är oroande. Vill man brodera på »oroande» passar det väl bättre med ett förstärkningsord, »mycket oroande», eller någonting sådant. Regeringens finanspolitik och dess ekonomiska politik har fört oss dithän. Att talesmän för regeringspartiet så triumferande kan säga att skattesänkningar i dagens läge är omöjliga att genomföra är en följd av regeringens politik. Så länge inte skatterna reduceras kommer det att kärva på ett besvärande sätt i det svenska näringslivet. Sammanfattningsvis anser jag att den bild av nuläget och av framtiden som regeringspartiet presenterar är för ljus. Det är inte bara budgetperspektivet som är oroande. Också väsentliga svenska näringsgrenar har anledning att se framtiden an med oro. Jag skall så be att få övergå till de båda utlåtanden från bankoutskottet, nr 43 och nr 52, som är aktuella i detta sammanhang. Vid behandlingen av båda dessa utlåtanden har den socialdemokratiska hälften av utskottet stått för skrivningen. Oppositionens synpunkter återfinns alltså i reservationerna. Det rör sig i stort sett om kända debattämnen, och jag skall därför nöja mig med att nämna dem. Oppositionen vill ha en effektivare planering av den offentliga sektorns expansionstakt. En långsiktigare planering skulle kunna medge detta. Därvid krävs också en angelägenhetsgradering av sådana större reformer som avsevärt påverkar den allmänna sektorns omfattning. Inte bara nya uppgifter och utgifter skall debatteras. Också gamla åtaganden måste granskas. Det bör göras i en parlamentarisk utredning. Arbetskraftsplaneringen är en väsentlig del av långsiktig planering. Enskilt sparande måste främjas, också med nya uppslag. Stabiliseringskonferenserna är enligt den samlade oppositionens bedömning inte alls i förväg dömda att bli det fiasko, som socialdemokraterna alltid profeterar om. Detta sägs i reservationen 1 vid bankoutskottets utlåtande nr 43, till vilken jag ber att få yrka bifall. Bifall yrkar jag också till reservationerna 2 och 3. I den förra hemställes om bifall till motionsyrkanden om att Kungl. Maj:t måtte låta utreda inrättandet av ett ekonomiskt-socialt råd. Den senare avser också ett krav på utredning, nämligen om ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster. I anslutning till bankoutskottets utlåtande nr 52 har mittenpartiernas representanter i utskottet valt att på samma sätt som i fjol redovisa ett flerpunktsprogram för ekonomisk stabilisering. Företrädare för mittenpartierna kommer, efter vad jag förstår, att kommentera detta program. Högerrepresentanterna har funnit det rationellare att hänvisa till den för hela borgerligheten gemensamma reservationen 1 vid utlåtandet nr 43. Detta innebär i sak detsamma som den reservation som har avlämnats av mittenpartiernas företrädare i bankoutskottet. Högerns hänvisning finner man i reservationen 1 b. Också till denna ber jag att få yrka bifall. Anknytning till utlåtandet nr 43 har också reservationen 2 vid utlåtandet nr 52, i vilken vi högerledamöter önskar få en striktare kontroll av statsutgifterna, både nya sådana och — via en parlamentarisk besparingsutredning — redan etablerade. Även till denna reservation ber jag att få yrka bifall. Allra sist, herr talman, vill jag, innan någon annan gör det, framhålla att det är en aning besvärande att många av dessa teman ligger varandra så nära, att det är svårt att avgränsa debatten. En del av det som kommer att sägas i dag kommer vi att tycka att vi redan har debatterat under vårsessionen, något som i och för sig icke är tillåtet enligt riksdagsstadgan. Ett och samma ärende skall ju inte komma under prövning vid mer än ett tillfälle under en session. Skillnaderna mellan ämnena är så små, att dessa ofta uppfattas som identiska. Vad som kommer från det ena eller andra utskottet kan också ge anledning till funderingar. Varför har just den frågan handlagts av bevillningsutskottet, den frågan av bankoutskottet och den frågan av statsutskottet? Man har sökt råda bot på detta förhållande genom att nu sammanföra flera utlåtanden från de olika utskotten till en gemensam debatt. Troligen har man på det sättet brutit udden av en del av de svårigheter som jag påpekat.

Herr talman! Jag är i samma prekära situation som bankoutskottets ärade ordförande och skulle också jag kunna anföra kritiska synpunkter på uppläggningen av dagens debatt. Kanske är det dock riktigt att göra på det sätt som skett. Frågan om den ekonomiska poli tiken har ju en så oerhört stor betydelse, att den behöver en grundlig genomgång och belysning. Kanhända är det bäst att göra denna genomgång i debattens början, varefter vi som fotfolk får ta vid och begränsa oss till några av de detaljer, som sammanhänger med våra utskotts behandling av frågan. Nu har jag, herr talman, att yrka bifall till ett par reservationer i bankoutskottets utlåtande nr 43 och en reservation i bankoutskottets utlåtande nr 532. Jag vill här försöka att mycket kort motivera detta mitt ställningstagande. Den ekonomiska politiken har vid flera tillfällen och i olika sammanhang debatterats här i kammaren. Utskottsmajoriteten har därför i sitt utlåtande nr 43 ansett att det inte finns någon anledning att ånyo behandla dessa frågor och de aspekter man ytterligare kan ha på dem. Folkpartiet och centerpartiet har i sina motioner I:656 och II: 836 ändock hävdat att många problem ännu kvarstår olösta och att på en hel del områden ytterligare behandling av problemen är nödvändig. Jag skulle vilja säga att bland de många problem inom den ekonomiska politikens sfär, som efter det långa socialdemokratiska regerandet kvarstår olösta, har vi att kämpa mot den inflation som vi dagligen konfronteras med och som intar en mycket framskjuten plats i vårt ekonomiska tänkande. Denna inflation har på många av arbetslivets områden medfört olägenheter av olika slag. Levnadskostnaderna har efter andra världskriget mer än fördubblats och för produktion och sysselsättning samt inkomstoch förmögenhetsfördelning har den medfört verkningar som måste anses ur social synpunkt föga eftersträvansvärda. I den fortgående inflatoriska utvecklingen har vi mist motståndskraften mot den konjunkturavmattning som måste bli en följd av denna utveckling. Inte minst småspararna har under denna tid missgynnats på ett inte bara påtagligt sätt utan på ett sätt som inte kan anses vara förenligt med den uppfattning som vi hyser, att vi lever i ett idealsamhälle. Tyvärr är det så, att den fortsatta inflationen gör sig gällande på många områden; inte minst i produktionsutvecklingen kan vi bevittna dess skadeverkningar. Vår industri och vårt näringsliv över huvud taget har råkat in i en period av vad man kan beteckna som ett ytterst kärvt och ovänligt klimat. Kostnadsstegringarna har påfallande påverkat sysselsättningsgraden, och i vår konkurrens både på exportmarknaden och på hemmamarknaden har vi i många fall lidit nederlag med arbetslöshet som resultat. Den arbetslöshetskris vi för närvarande genomlider är i mångt och mycket ett resultat av den under flera år förda politiken. Det är inte fel att påstå detta. Därför har vi också i de ovan angivna motionerna ägnat stor uppmärksamhet just åt det förhållandet, att inflationen ökar arbetslösheten och minskar produktionen. Om, samtidigt som vi lider av en alltmer fortgående inflation, en viss konjunkturavmattning sker på det internationella planet, måste känningarna bli ännu större, och om dessutom en hel del strukturförändringar och artificiella förändringar inom världshandeln uppstår, kommer våra svårigheter att läggas ovanpå allt detta och därigenom ytterligare försämra det ekonomiska läget. Nu anför man från regeringens sida, att det är en konjunkturförsvagning och en strukturförändring som i stort sett är orsaken till sysselsättningssvårigheterna här hemma. För vår del anser vi emellertid att detta är ett ensidigt bedömande av orsaken till våra svårigheter. Vi är övertygade om att ifall vi kunde hejda inflationstrycket och den därmed följande kostnadsutvecklingen, skulle näringslivets räntabilitet och kapitalförsörjning bli gynnsammare och vi skulle få större möjligheter för näringslivet att expandera och större möjligheter att av sätta varor på exportmarknaderna under hård konkurrens med utlandet. Tyvärr tröstar regeringen sig med att den svenska konkurrensförmågan inte kan vara allvarligt skadad. Ett sådant påstående har inte något fast underlag, ty mycket av den export vi i dag har ger inte vår industri möjlighet att bygga upp den ekonomiska stabilitet den måste ha för att i längden kunna motstå det yttre trycket från våra konkurrerande länder. Vi efterlyser därför en mera produktionsvänlig politik. Vid sidan om den sysselsättningsskapande politiken, som är avsedd för ett läge där vi har försämrad konjunktur, krävs — enligt vårt förmenande — en effektivare ekonomisk politik på lång sikt. Hit hör, som vi vid flera tillfällen poängterat, en fastare budgetplanering och en rullande flerårig finansplan samt en mera genomarbetad planering av det samhällsekonomiska utvecklingsproblemet över huvud. I vår reservation till bankoutskottets utlåtande nr 43 under mom. A har vi poängterat dessa synpunkter. Vi föreslår där anordnande av stabiliseringskonferenser, i vilka skulle delta företrädare för arbetsmarknadens parter, vissa andra organisationer, regering och riksdag samt erforderlig expertis. Konferenser enligt denna typ skulle vara väl ägnade att skapa ökat förtroende för statsmakternas ekonomiska politik, vilket utgör en viktig förutsättning för att stabiliseringspolitiken skall kunna bedrivas med framgång. Om förtroendet för statsmakternas vilja eller förmåga att åstadkomma samhällsekonomisk balans rubbas, kan man vara övertygad om att strävanden hos arbetsmarknadens parter att på förhand kompensera sig för kommande prisstegringar lätt kan uppkomma. Sådana strävanden ger obönhörligen utslag i ytterligare prisstegringar och kommer att påskynda dessa. Regeringen bör ta initiativ till samråd mellan alla involverade parter för att få fram en allsidig belysning av den samhällsekonomiska utvecklingen och konjunkturpolitikens förutsättningar och på så sätt medverka till att få stabilitet i samhällsekonomin. Det förslag som vi på detta sätt vill föra fram innebär givetvis inte någon rekommendation om ingrepp i den frihet arbetsmarknadens parter har när det gäller att träffa avtal. Vi hemställer därför i vår reservation att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om åtgärder på den ekonomiska politikens område i enlighet med vad som anförts i reservationen. I motionerna har vi också framfört förslag om att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om inrättande av ett ekonomisk-socialt råd. Dess uppgift skulle vara att diskutera och förbereda en effektiv stabiliseringspolitik. Här ber jag att få yrka bifall till reservationen under mom. B. I bankoutskottets utlåtande nr 52 behandlas i anslutning till nu nämnda motioner ett par kompletteringsmotioner av centerpartiet och folkpartiet med likalydande hemställan. I den reservation vi avgivit till detta utlåtande har i tio punkter angivits på vilka vägar vi föreslår åtgärder och reformer på den ekonomiska politikens område. Jag skall, herr talman, icke i detta skede av debatten analysera dessa tio punkter. Jag endast hänvisar till dem. Med detta korta yttrande ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 a vid bankoutskottets utlåtande nr 52.

Herr talman! Jag tycker det var snällt av herr Berglund att inte försöka analysera de tio punkter som tas upp i den reservation som representanter för centerpartiet och folkpartiet har avgivit. Ett försök till analys kanske skulle ha stämt herr Berglund missmodig. En hel del av dessa punkter kan man nog inte ens beteckna som förslag, som herr Berglund gjorde. Sna rare är det fråga om önskemål i största allmänhet; man hemställer om att något bra skall göras. Hur det skall göras sägs inte. Konkreta förslag saknas; det är vad som utmärker dessa tio punkter mer än något annat. I punkten 1, som herr Berglund hänvisade till, sägs det att budgetplaneringen bör göras fastare. Går vi sedan till punkten 4 läser vi att den statliga finanspolitiken bättre än hittills bör anpassas efter konjunkturerna — alltså icke göras fastare, I den statliga finanspolitiken förmodar jag att man inkluderar skattepolitiken och utgiftspolitiken. I den ena punkten begär ni fastare planering, i den andra lösare. Ja, ni är ju två partier och har väl utrymme för två uppfattningar, skulle jag förmoda; var och en av er har väl skrivit sin punkt. I en annan punkt har ett av era partier talat om ett ekonomisk-socialt råd, medan det andra partiet, antar jag, under en annan punkt har talat om en konferens som skall bidra till att skapa stabilitet. Det är inte mycket nytt i dessa punkter; samma gamla saker som vi sett i flera år tas upp. I och för sig borde det inte vara något fel att föra fram samma punkter, men man tycker att de under tiden steg för steg kunde ha utarbetats så att de blivit bättre än de var när de först fördes fram. Den enda mer anmärkningsvärda skillnaden -— det enda framsteg, om vi skall kalla det så — som vi har upptäckt är benämningen. Man talade förut om rundabordskonferenser, nu talar man om stabiliseringskonferenser. På en punkt talar man dock om stabiliseringspolitiska rundabordskonferenser och knyter sålunda ihop de två orden. Hur sådana konferenser skall gå till har vi åtskilliga gånger här i riksdagen begärt att få konkreta förslag om. Det skall kallas folk till dessa konferenser. Vilka? Jo, det skall komma ledamöter från de olika partierna i riksdagen, från regeringen, arbetsmarknadens par ter, experter från konjunkturinstitutet och liknande. Era ledamöter från riksdagen kan ni ju träffa här. I den mån Arbetsgivareföreningens representanter önskar träffa er kan ni träffa dem. De önskar dock inte träffa er vid dessa konferenser enligt det remissvar som lämnats till bankoutskottet. Säger det er ingenting om det realistiska i era lösa förhoppningar? Men all right, lägg fram era förslag, arbeta fram dem själva!

Ni tror, förmodar jag, att man på en sådan konferens skulle få fram något annat än vad vi kan få fram här i riksdagen. Men det är ungefär samma personer ni kommer att få träffa, vare sig konferensen hålles i denna sal eller på andra sidan Strömmen i kanslihuset. Konjunkturinstitutets folk har ni alla möjligheter att få träffa i olika förberedande sammanhang. Experter kan ni väl tala med; det finns inga hinder för er som partier att göra det. Alla praktiska resultat, som ni skulle kunna uppnå med dessa »stabiliseringspolitiska rundabordskonferenser», kan ni alltså uppnå i dag, och ni har kunnat uppnå dem under de gångna åren, om ni hade velat lägga manken till och försöka åstadkomma dessa konferenser i egen regi. Ni behöver inte nödvändigtvis dra dit sossarna; ni klarar er säkert bra på egen hand. Men lägg fram förslagen! Ni säger ingenting om vilka åtgärder ni vill föreslå — det tiger ni med. Varför? Har ni inga egna förslag? Är det sossarnas förslag ni väntar på? Ni begär alltså i ena punkten en fastare budgetplanering och i den andra punkten en mer rörlig, anpassad politik. Hur långt fram i tiden kan ni se, när ni vill utforma denna fastare poli tik? Förslag till statsbudgeten utarbetas i departementen på hösten ena året sedan förslag för de olika verkens anslagsbehov på våren dessförinnan utarbetats av respektive myndigheter. Statsverkspropositionen behandlas sedan i riksdagen nästföljande vår, och den nya budgeten börjar därefter att gälla från halvårsskiftet och skall sedan gälla även för halva nästa kalenderår. Vid budgetarbetet är man alltså tvungen att förutse konjunkturutvecklingen ungefär ett och ett halvt år i förväg. Kan ni förutse den internationella konjunkturutvecklingen ett och ett halvt år i förväg? Kan ni göra det inom folkpartiet och centerpartiet ens om ni får konjunkturinstitutets experter till ert förfogande? Dessa experter står också till regeringens förfogande när den försöker fastlägga den framtida politiken. Dessa experters synpunkter återges i offentliga berättelser av olika slag, vilka vi alla har tillgång till. Men dessa experter har ingen förmåga att förutse den internationella konjunkturutvecklingen ett och ett halvt år framåt i tiden. De skulle inte heller ha det, om de samlades vid någon av era rundabordskonferenser. När ni begär en fastare planering, begär ni någonting som strider mot ert krav på en bättre anpassning efter konjunkturerna — båda dessa krav kan ni inte förverkliga på en gång. Ni kan inte se in i framtiden, och ni kan därför inte heller låsa budgetarbetet. De förslag, som ni skulle ha att komma med vid en rundabordskonferens eller i ett ekonomisk-socialt råd, kan ni lika gärna lägga fram här i riksdagen. Ingen av de personer som ni vill träffa i sådant råd skulle ni sakna, om ni kallade till egna konferenser. Ni behöver inte vänta på regeringens initiativ. Ta egna initiativ! Visa hur bra det privata initiativet är — om ni har något! En av era punkter handlar om räntepolitiken. Motioner om en sänkning av räntan har, som bankoutskottet fram håller, tidigare varit uppe till behandling. Men det kan ju knappast ankomma på riksdagen att direkt besluta om räntepolitiken. För det ändamålet har vi riksbanksstyrelsen, i vilken representanter för de olika partierna har säte. Om ni vill ha någon ändring i riksbankens räntepolitik, bör ni alltså påverka era representanter i den styrelsen. Har ni inte förtroende för dessa partikamrater, så får ni väl byta ut dem! Svårare är det väl inte! Men vi kan ju inte här föra en riksbankspolitik samtidigt som de som vi tillsatt i riksbankens styrelse för en annan riksbankspolitik. Vi måste väl när vi kommer till verkligheten i alla fall nöja oss med att föra en politik. är det riksdagen eller riksbanken som skall föra den politiken? Jag anser — och det tror jag att de flesta andra riksdagsledamöter också gör — att det är riksbankens styrelse som skall föra den politiken. Detta betyder inte att inte riksdagen skall kunna uttala sig om räntepolitiken, men det gör vi ju när vi i efterhand granskar riksbankens politik. Vi kan inte på förhand granska de beslut som riksbankens styrelse skall fatta eller rekommendera vilka beslut som skall fattas. Den rätten har vi inte, och den bör vi inte heller ha; i så fall utgör vi inte längre en granskande församling, utan då är vi själva styrelsen. Men vi har ju redan tillsatt en särskild styrelse för detta ändamål. Jag förstår bara inte hur er politik skall hänga ihop på denna punkt. Ni får bestämma er för att antingen desavouera era egna representanter i riksbankens styrelse eller följa den politik som de lägger upp och i efterhand diskutera den under sedvanliga former. I en annan av era punkter sägs att regeringen på det internationella planet bör främja en ekonomisk expansion inom den industriella världen. Varför talar ni bara om den industriella världen? Har ni glömt den diskussion som fördes här i går? Det gäller väl en in dustriell och ekonomisk expansion också i andra delar av världen än i industriländerna? Det gäller väl även uländerna? Men dem har ni tydligen glömt bort i detta sammanhang. Ni menar väl då att regeringen på det internationella planet skall främja en expansion av den industriella världen genom att driva en sådan politik inom OECD, EFTA och andra organ där vi är med. Men det gör man ju. Men tro inte att vi genom EFTA eller OECD kan påverka tyskarna och deras riksbank, Bundesbank, om de vill föra en mer restriktiv ekonomisk politik, vilket de vill. Detta har kommit till uttryck i den politik de fört sedan slutet av 1950-talet i syfte att undvika en inflatorisk utveckling. Tyskarnas politik har icke varit någon expansionspolitik som bidragit till utvecklingen i den industriella delen av världen. Menar ni då att svenska regeringen skall lägga sig i de interna tyska angelägenheterna för att få tyskarna att slå in på en expansionspolitik? Ni säger att regeringen skall främja den ekonomiska expansionen på det internationella planet, och särskilt inom organisationer där västeuropeiska industristater medverkar. Men detta betyder såvitt jag kan förstå också att man på det internationella planet måste anordna särskilda konferenser och uppträda med pekpinnen inför övriga länder. Begär inte för mycket! Ibland skulle man unna er att få regeringsmakten så att ni fick chansen att tilllämpa dessa principer för att strax upptäcka att de inte går att tillämpa. Ingen annan skulle heller följa era rekommendationer. Ni skulle göra både er själva och landet till åtlöje, om ni försökte föra en sådan politik på det internationella planet antingen den nu skulle gälla Tyskland eller England. England önskar väl en expansionistisk utveckling av sitt näringsliv, men att åstadkomma det är en alltför svår uppgift för att den svenska regeringen på det internationella planet skall kunna göra något för att främja den. Dessa frågor är inte så enkla. Ni ritar upp en trollformel, gör upp en önskelista och så håller ni upp den framför väljarna. Somliga kanske tror att ni skulle kunna förverkliga detta. Men det har ni inga förutsättningar att göra. Ingen skulle lyssna på er utanför Sveriges gränser, om ni skulle försöka föra en sådan politik. Ni kan inte påverka ränteläget i Tyskland. Det kan inte ens tyska regeringen göra. Räntepolitiken i Tyskland ligger i händerna på Bundesbanks styrelse, skild från regeringen och skild från Bundestag. Hur skulle svenska regeringen genom direkta kontakter ha möjlighet att på det internationella planet påverka den tyska räntepolitiken, som påverkar den internationella räntepolitiken, som i sin tur skulle göra det möjligt att åstadkomma en mer expansionistisk industripolitik och en lägre räntenivå. Sverige för ju redan en räntepolitik som i jämförelse med andra länder i Europa ger oss det näst lägsta ränteläget generellt sett. Ni säger i en av de tio punkterna, den sista som herr Berglund inte ville granska, att konkurrensens värde för rationalisering och effektivitet bör konsekvent tillvaratas. »Konkurrensens värde bör tillvaratas.» Det skall naturligtvis ske genom beslut av riksdag och regering och exekveras av regeringen. Ni säger alltså att vi skall ha konkurrens, men ni gör tydligen inte som högerpartiet som i sitt särskilda yttrande säger att man vill »förlita sig till marknadshushållningens egna självläkande krafter». Ni säger i er tionde punkt ait konkurrensens värde bör konsekvent tillvaratas.

Ni har aldrig framfört några sådana konkreta förslag. Ni har satt upp en punkt som i och för sig ser snygg ut. Ingen har någonting emot utan alla kan uppskatta att rationaliseringen, effektiviteten och de sänkta kostnaderna och därmed varornas priser utvecklas på ett gynnsamt sätt och att möjligheterna härtill tillvaratas. Men på vilket sätt skall ni göra det? Det säger ni ingenting om. Kalla inte detta för förslag! Det är inget förslag. Det är en mycket lös önskelista. Det är det vackraste varmed man kan karakterisera det hela. Ni vill tydligen inte heller stå för det.

Om nu den utveckling som har ägt rum under 1966 och 1967 och under en del av detta år har lett till att de internationella priserna har pressats på en hel del råvaror och färdigvaror, så har det lett till lägre priser också för de svenska företagen. Att företagen endast kan ta ut lägre priser på sina produkter medför att deras vinster blir mindre, deras självfinansieringsgrad sjunker. Åtgärder skall nu vidtas för att förbättra näringslivets självfinansiering. Låt oss höja den internationella prisnivån! Det är ju den som har sjunkit. Kan ni det? Vilka åtgärder är det fråga om? Ni säger ju att åtgärder skall vidtas. Får jag fråga: Vilka åtgärder skall vidtas enligt er uppfattning? vet under de två senaste åren mot vad den tidigare har varit ligger i att de internationella priserna sjunkit måste de åtgärderna gå ut på att höja den internationella prisnivån. Var har ni den hävstång med vilken ni kan utföra det arbetet? Var har ni de krafter med vilka ni skall utföra det arbetet? Båda sakerna fattas. En av folkpartiets och centerpartiets reservationer vid bankoutskottets utlåtande nr 43 går ut på bl.a. att nationalbudgeten också skall innefatta en bedömning av den framtida tillgången och efterfrågan på olika slags arbetskraft. Ett sådant förslag har ingen någonting emot. Arbetsmarknadsstyreisen försöker bygga upp sådana framtidsprognoser, och skolöverstyrelsen, som har hand om utbildningen av de kommande generationerna, har anledning att tänka över hur efterfrågan kommer att bli på olika utbildningsområden i framtiden — men det är en ytterst svår uppgift att klara av. För några år sedan beräknades att det skulle bli ett stort behov av elektrotekniska civilingenjörer, men några år senare visade det sig att det inte blev så. Nu arbetar väl 50—69 svenska elektrotekniska civilingenjörer i stället i Amerika, i dess flygfabriker. Hade folkpartiet eller centerpartiet vid den tidpunkten några möjligheter ati se längre in i framtiden än den svenska industrin, de svenska universiteten eller övriga svenska myndigheter som hade med bedömningen att göra? Var har ni i så fall det fina horoskop som ni använder för att skåda in i framtiden, och vad säger det er för närvarande? Också på den här punkten har ni ställt upp önskemål, som alla i och för sig kan instämma i och som myndigheterna försöker uppfylla. Men ni har inte någonting i sak att komma med som det minsta bidrar till en bättre utveckling. Eller vad har ni att säga när arbetsgivarna importerar arbetskraft? De efterfrågade vid ett tillfälle mer och mer arbetskraft för att några månader senare sätta arbetarna på gatan med förklaringen att de inte hade arbete för dem längre. Direktörerna för fabrikerna kan i många fall inte se in i sin egen branschs och sitt eget företags framtid mer än för någon månad framåt. I några fall där det finns stora orderstockar kan man räkna ut hur länge arbetet med beställningarna kommer att räcka, men i de fall då det inte finns sådana stora orderstockar utan man får leva på hoppet att det skall komma in order framdeles, vet ju vederbörande ingenting om framtiden. De kan alltså inte skåda in i framtiden, och era förslag kan inte heller hjälpa dem, ty ni kan inte göra något bättre än att fråga dem till råds, eftersom ju de måste vara de bästa siarna om framtiden, då de själva dagligdags arbetar på det område det gäller. När det gäller importen av arbetskraft handlade man fel inom det svenska näringslivet, eftersom det senare visade sig att importen inte var nödvändig. Ni har ingen förmåga att hjälpa dem, utan ni sätter bara upp en önskelista. Herr Berglund sade att inflationen inom vårt tänkande intar en framträdande plats, kanske t.o.m. den mest framträdande. Det är väl litet sent påkommet, men jag tror inte att det är inflationsproblemen som är störst just nu med tanke på den relativt måttliga prisstegringen i Sverige liksom också i utlandet under de senaste 1—2 åren. Frågan är väl i stället om vi inte skall kunna åstadkomma en expansion, en ökning av produktionen. Det är inte inflationsbekämpningen utan expansionen som är det betydelsefullaste problemet nu. Den svenska konkurrensförmågan skulle vara allvarligt skadad, säger folkpartiet och efterlyser en mera produktionsvänlig politik. Vad vill ni ha? Vill ni ha lägre löner för LO:s och TCO :s medlemmar, så att företagen kan köpa arbetskraften billigare och kostnaderna blir lägre både inom fabriker na och i råvaruledet samt i de halvfabrikat som behövs för produktionen? Vill ni ha lägre transportkostnader genom att tillämpa lägre löner för transportens och butikernas folk? Är det vad ni vill ha? Är det den mera produktionsvänliga politik som ni syftar till, så säg det! Stanna inte vid den yttre ramsa som inte går in på realiteterna! Använd era egna ord för att tala om vad »en mera produktionsvänlig politik» betyder! Beskriv det, så att vi får höra vad som menas med det uttrycket! Vill ni pressa lönekostnaderna, som är 60—70 procent av samhällets totala utgifter, om vi ser på nationalbudgeten, och som måste motsvara en liknande del av den totala produktionen? Det är den största posten. Är det den ni vill ha ner? Lönekostnaderna är kanske inte den största posten för varje enskilt företag om man ser bara på företagets direkta utgifter och inte räknar med kostnaderna för råvaror, maskiner, transporter och försäljning, men om man tar det som helhet är det den största posten. Följ varan från det att den ligger som järn i berget, genom järnverket, över verkstäderna, varven och annan tillverkning fram till konsumenterna och se efter! Då finner ni att lönerna betyder mest. När ni nu säger att ni vill föra en mera produktionsvänlig politik som skall återställa den svenska konkurrensförmågan — vilken är allvarligt skadad internationellt sett — är det då lönerna ni vill ha ner? Tala om det för oss, så att vi vet vad vi skall diskutera om på de rundabordskonferenser ni säger att ni vill ha. Herr talman! I bankoutskottet får vi varje år dessa motioner från partiledningarna. De utvecklas inte mycket år från år, och det är inte mycket annat att säga än detta, att om man hade en hatt på huvudet skulle man lyfta på den och hälsa på gamla bekanta — som det brukar heta. Vi får väl finna oss i det och ta det som ett tecken på att motionärerna inte har några initiativ av betydelse att komma med. Det enda vi märker är att man byter ut och moderniserar orden. Såväl folkpartiet som högern och centern skriver mer och mer ihop sig i liknande tiopunktsprogram. Det är några små variationer i ordvalet här och var, men som vi förstått av dagens diskussion föreligger det inga större skillnader; ingen har något realistiskt förslag som på ett förnuftigt sätt kan ändra vårt läge till det bättre.

Herr talman! Sin vana trogen analyserar herr Hagnell uttalanden efter sin egen metodik, som jag givetvis inte kan hålla med om. Men jag är häpen över den självgodhet som lyste fram ur herr Hagnells anförande, en självgodhet som bottnar i inställningen: Vi vill inte ha någon hjälp av oppositionspartierna, vi klarar oss själva. Vi är goda nog att göra det på det rätta sättet. Var och en av oss erfar väl följderna av den ensidighet som herr Hagnell lägger i dagen när han gör sina uttalanden. Vad vi har sagt i de tio punkterna är det som vi vill komma åt och där vi vill åstadkomma en stabilisering av vårt näringsliv, vår ekonomiska politik och allt vad därmed sammanhänger. Men det är regeringen som skall lägga fram förslag på grundval av anvisningarna hur en sådan politik skall föras. Och där vill vi gärna hjälpa till. Om vi nu efter herr Hagnells anförande har någonting kvar av intelligens och kunnande, så vill vi gärna erbjuda våra krafter för att vi skall få det så bra som möjligt. Jag skulle här kunna gå igenom de tio punkterna, men tiden medger inte detta. Jag ville inte heller i mitt första anförande besvära kammaren med en längre analys av dessa frågor. Jag vill dock säga att dessa punkter utgör både en sammanställning av önskemål och tio förslag till vägar för att komma till rätta med problemen. Herr Hagnell bagatelliserar vidare inflationen. Det är ju den Strängska musiken: att det varje år skall förekomma en inflation med vissa procent. Tanken bakom detta är givetvis att det skall bli lättare att få budgeten att gå ihop. Men de som blir lidande på detta är ju människorna i allmänhet — konsumenterna, löntagarna och andra kategorier. Experter jämställda med herr Hagnell eller kanske på ännu högre nivå menar dock att inflationen i dag är det största problemet och att vi, om vi inte nu kommer till rätta med detta, ohjälpligt sackar efter i konkurrensen både på hemmamarknaden och på utlandsmarknaden.

Herr talman! I mitt första anförande framhöll jag att mycket av det som nu behandlas har tagits upp redan tidigare. Kanske var herr Hagnell inte inne i kammaren under finansministerns hela anförande. Finansministern gav faktiskt i varje fall en del av svaret på herr Hagnells undran hur kravet på fastare planering kan förenas med kravet på större smidighet. En fastare planering är möjlig, om man har flera variabler. Man får då alternativa prognoser, men antalet alternativ behöver inte bli besvärande stort om en del av faktorerna är viljestyrda. Sådan är skissen till en fastare planering. Smidigare blir planeringen — och det är härvidlag jag åberopar finansministern — om man inte tjurigt envisas med att hålla sig till prognosernas siffror, utan när så är berättigat vidtar åtgärder också om dessa resulterar i avsteg från planeringen. Herr Hagnell raljerade vidare över att oppositionen och dess anhängare ibland misstar sig i sina framtidsbedömningar. Han menade att oppositionen därför inte har någon rätt att komma med pekpinnar till regeringspartiet. Men då glömmer herr Hagnell att det allmänna till sitt förfogande har professionella krafter, som är särskilt utbildade för att »skåda i kristallkulan» och som har tillgång till fakta vilka inte står andra till buds. Det är därför högst rimligt att kräva säkrare prognoser från det allmänna än vad den enskilda sektorn kan prestera. Slutligen sade herr Hagnell nyss att högern och folkpartiet mer och mer skriver ibop sig i bankoutskottet. Jag noterar med glädje detta påpekande. Vi tror inom oppositionen att vi genom sammanhållning skall kunna nå fram till en bättre ekonomisk politik.

Herr talman! Vi hälsar naturligtvis med glädje de förhoppningar som herr Regnéll uttryckte om att centerpartiet, folkpartiet och högern genom att mer och mer skriva ihop sig för sin del skall komma fram till en bättre politik. Vi noterar att utvecklingen har börjat och hoppas på ett gott och enigt resultat så småningom, så att det blir lättare att föra diskussionen. Då har vi ju bara två alternativ att välja emellan, nämligen oppositionens och regeringens alternativ. Vi har ju tidigare diskuterat hur debatten fortfarande glider isär på en del punkter. Jag tror dock att ni är på rätt väg. Om ni förenar er vet vi var vi har er, och det blir lättare för valmännen att ta ställning till vilket alternativ de vill stödja. Självfallet kan man ställa upp variabler för utvecklingen när man gör upp budgetförslaget för det kommande året och ange olika alternativ med hänsyn till om produktionsutvecklingen två år framåt i tiden kommer att ha visat en ökning med 2, 3, 4, 5 eller 6 procent. Skall man då gå tre år framåt i tiden får man också räkna med olika alternativ, precis som skett i långtidsbudgeten. Detta har ju gjorts redan på ett tidigare stadium, när man genom ATP-fondernas utveckling har räknat med olika alternativ. Det är alltså inga okända saker — det har skett i flera år. Och i den utsträckning man har folk till det kan man ju försöka ställa upp många alternativ. Måste man dessutom så småningom välja mellan alternativen finner man kanske att man ställt upp för många — man undrar vad det hela tjänar till. Men det skadar ju aldrig att tänka över saken. Vi skall emellertid inte tro att vi därmed kan åstadkomma en fastare planering. Vi kan tippa och dra upp vissa huvudlinjer på förhand, men det är ju inte det som skapar lösningarna. Vi vill inte ha någon hjälp från oppositionen, hävdar herr Berglund att jag sagt. Men det är inte så jag uttrycker mig, utan jag menar att de punkter ni redovisat inte innebär någon hjälp till lösning. Det är inga förslag om vilka vägar man skall gå — som herr Berglund sade — för att lösa dessa problem. Det står: »Åtgärder vidtas för att för bättra — — —», »Krafttag kräves för att begränsa inflationen — — —», »Ett ekonomisk-socialt råd — — — bör inrättas, i syfte att — — — förbereda — — — stabiliseringskonferenserna», »Konkurrensens värde för rationalisering, effektivitet — — — bör konsekvent tillvaratas.» Sådana lösa skrivningar är det! Anger det vägarna för hur det skall gå till? Nej, det står ingenting om vägarna, utan det uttalas endast lösa förhoppningar om att vi vill ha ett bättre samhälle. På den punkten kan vi vara överens, men några förslag har ni inte framlagt.

Vad skall ni göra nu om ni inga order får?

Att inga order kommer kan ju ha många orsaker. Vad exporten beträffar spelar det allmänna konjunkturläget och vårt för höga kostnadsläge in. Och då det gäller vår hemmamarknad, som vi kanske senare skall tala om — särskilt textilindustrin är ju orsaken den utländska konkurrensen. Jag kan säga att jag har ganska stor praktik av vad det vill säga att stå med två tomma händer, utan order, och med en mängd arbetstagare som man skall försöka skaffa arbete åt. Det är inte så lätt att göra något i en dylik situation. Vi menar emellertid att det i dagens läge skall skapas bättre möjligheter för våra industrier på olika sätt, och riktlinjerna därvidlag har vi angivit här. Låt oss sätta oss ned, herr Hagnell, och i lugn och ro diskutera genom frågorna i de utredningar som vi föreslagit, så kanske vi så småningom kan nå samförstånd och komma ur det svåra ekonomiska läge som vi för närvarande befinner oss i.

Herr talman! Herr Berglund tog endast upp en av punkterna och försökte förklara hur han menar att man i realiteten skall lösa problemen. Lönerna är den stora posten — cirka 70 procent — i våra totala samhällsutgifter. Jag frågar om det är dessa som skall sänkas. Nej, svarar herr Berglund, det är det inte. Men när vi jämför vårt läge med utlandet beror svårigheterna för vårt näringsliv, säger herr Berglund, dels på den internationella konjunkturen, dels på våra för höga kostnader. är det kapitalkostnaderna som är för höga och skall sänkas? Är det en avsevärd räntesänkning som ni är ute efter? Har ni gett den ordern till den som representerar er i riksbankens styrelse? Följer han den ordern tillsammans med de övriga representanterna för de borgerliga partierna? Driver ni fram en ny räntepolitik? Drar ni tillbaka er man om han inte följer den politiken? — Ni för ingen ny politik! Vi försöker föra en så låg räntepolitik som möjligt och jag har ingenting emot att om möjligt sänka räntan — ju förr desto hellre. Men i det sammanhanget kommer internationella perspektiv in i bilden. Vårt land ligger redan tvåa från botten i Europa när det gäller ränteläget, och om vi skall sänka räntan ytterligare, medan andra länder inte gör det, får vi införa andra restriktiva åtgärder. Är ni beredda att göra det? Vilka åtgärder vill ni föreslå? Ni kommer inte med något förslag när det gäller kapitalkostnaderna, inte heller när det gäller lönekostnaderna. Herr Berglund säger att det ni vill ha är reallöner och inte inflationslöner. — Med begreppet reallön avses den mängd varor man kan köpa för de pengar man får i lönekuvertet. När ni säger att ni vill ha reallön betyder det alltså att ni vill ha varor för pengarna. Det säger ingenting om hur stor lönen skall vara. Till det har ni inte alls tagit ställning. Herr Berglund säger att ni inte vill ha inflationslöner. Det finns ingenting som heter inflationslön. Det finns något som heter inflation och något som heter lön, men herr Berglund har kopplat ihop dessa ord på alldeles egen hand. Detta ger uppslag till nya intressanta studier som kunde bedrivas av professor Ohlin och andra intresserade. »Inflationslön till skillnad från reallön> är ett nytt begrepp. Det kanske ni kan reda ut vid era rundabordskonferenser, om ni får sitta i lugn och ro. Gör det! Ingen hindrar er från att sitta vid borden.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge frågade vilken politik man från fackligt håll ville ha när det gäller räntan. Man vill ha så låg ränta som möjligt. Jag har inte talat för någon hög ränta. Om herr Börjesson uppfattat det så, måste det vara fel på mikrofonen.

Därför vill centerpartiet, så långt jag förstår, tillsammans med högern och folkpartiet ha en friare kapitalmarknad, internationellt sett. Dessa två synpunkter går inte att förena. Om ni det ena ögonblicket vill följa den internationella kapitalmarknaden och ha frihet till kapitalrörelser och de facto ha det så fritt som det är i dag, kan ni inte samtidigt i detta land ligga på en räntenivå, som avsevärt skiljer sig från den internationella. Detta är klart. Det finns ingenting att göra på den punkten. När ni anför dessa båda saker — avsevärt lägre ränta än andra och samtidigt friare kapitalrörelser än dem vi i dag har — är det två ting som inte går att förena med någon ekonomisk politik. Om LO:s ordförande uttalat sig för lägre ränta gör han rätt däri. Det har man gjort från flera andra håll inom den fackliga rörelsen, och jag har själv vid tillfälle gjort det tidigare i riksdagen. Jag har också interpellerat i den frågan.

Om ni kräver en lägre ränta har ni som partier representanter i riksbanken genom vilka ni kan driva en politik. Det har inte Landsorganisationen. När ni säger en sak har ni möjlighet att driva igenom den med hjälp av era egna representanter. LO har inga representanter i riksbankens styrelse.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

Ni är emellertid som partier direkt företrädda av era riksdagsledamöter i riksbanken. Ni har möjlighet att driva en politik, ni är ansvariga för den politik som drivs så länge ni har era representanter kvar i riksbanken.
Herr talman! Jag skall inte ta upp herr Hagnells något aggressivt framförda argument till en närmare diskussion. Anledningen till att jag inte gör det är inte att de överflödade av påståenden att han och hans vänner var de enda som begrep någonting och att vi snart skulle märka att vi fått det hela om bakfoten, om vi fick tillfälle att pröva etc. ; han framförde en mängd yttranden av denna typ. Det förvånar mig en smula, om jag får göra en stillsam reflexion, att Hans Hagnell efter så många år i riksdagen ännu inte har märkt att sådana påståenden — rent ut sagt omotiverat skryt — inte gör något intryck, vare sig på hans egna partivänner eller på någon annan. Jag skulle kanske dock vilja bemöta honom på en punkt. När herr Hagnell påstår att vi inte säger något om hur självfinansieringsgraden skall kunna förbättras är det uppenbart felaktigt. Om man för en klokare ekonomisk politik, som höjer konkurrenskraften och bättre utnyttjar de produktiva krafterna, blir nationalinkomsten större. Dessutom kommer det ju att bli konjunkturförbättringar — det räknar herr Sträng mer bestämt med än kanske många andra. Åtgärder som leder till en ökad nationalinkomst medverkar naturligtvis till både att löntagarna får högre reell levnadsstandard och att företagen får möjligheter att t.ex. avskriva mer på sina anläggningar. Jag skall bara ta ett exempel: Avskrivningen på fast egendom är uppenbarligen otillräcklig; det erkänner alla experter, även om herr Hagnellinte vill räknas till den gruppen. — Det är väl också klart att om man tillämpar sådana skatteregler att företagen kan använda en i viss mån växande nationalinkomst till konsolidering verkar det indirekt till löntagarnas förmån och minskar otryggheten i deras sysselsättning. Av de två skäl jag nämnt kommer alltså en ökning av självförsörjningsgraden från den mycket låga nivå som den haft under de senaste 18 månaderna inte att ske på löntagarnas bekostnad. Det är en verklig demagogik att påstå något annat. Med en bättre politik kan man få ett bättre läge, ett läge som dels direkt tillför löntagarna en reallöneförbättring, dels ger dem fördelen av mer stabila företag och därmed tryggare sysselsättning. Vi har också från vårt håll framhållit, att man bör vidta åtgärder för att få löntagarna att delta i företagssparandet. Systemet med andel i vinst syftar bl.a. till att åstadkomma en förbättrad företagsfinansiering. Systemet föreslås bli så utformat att det ger vissa skattemässiga fördelar för löntagarna endast om sparmedlen stannar kvar i företaget en rätt väsentlig tid. Vi har också pekat på möjligheter av många andra slag när det gäller inflationsbekämpandet och därigenom tillskapandet av bättre villkor för företagsamheten. Det verkar som om herr Hagnell förenar ett utomordentligt intresse för dessa problem med en högst förbluffande oförmåga att fatta vad det är oppositionspartierna föreslagit. Jag vill inte gärna tro att det är fattningsförmågan som brister, men då är det väl viljan som saknas. Man måste någon gång säga ifrån till herr Hagnell. Han lät för någon vecka sedan sin fantasi flöda från denna talarstol, och han kom med helt grundlösa påståenden om vad oppositionspartierna ville göra med AP fonderna. Han målade en skrämmande bild, vars enda syfte var att avskräcka de löntagare som inte sätter sig in i de verkliga förhållandena. En person som tillämpar en sådan debatteknik kan ju inte tas riktigt på allvar. Jag vill därför begränsa mig till att i dag på en enda punkt lämna det besked som herr Hagnell så många gånger förut fått av bankoutskottets talesmän. Herr talman! Jag hade tänkt att beröra ett par inte helt sammanhängande men rätt viktiga ekonomiska frågor, bl.a. en fråga som jag tror alltför litet har uppmärksammats i de ekonomiska debatterna.

Från april maj i fjol redovisar man, för att ta eti exempel, en nedgång i arbetslösheten. Javisst, det var en säsongmässig förändring; arbetslösheten minskade från 39 000 till 31 600. Men det borde ha tillfogats att det med bortrensning av säsongvariationerna i själva verket enligt en beräkning förekom en mindre ökning av arbetslösheten, nämligen från något över 33 000 till närmare 34 000. Enligt min mening är det rätt väsentligt att inte herr Sträng och andra fortsätter att bluffa som man gjort hittills genom att bara referera hur mycket sysselsättningen stiger utan att tala om att en stor del av den redovisade förbättringen består av den vanliga säsongförbättringen. Glädjande nog har det de allra senaste månaderna skett en viss reell förbättring. Låt oss då också få den ordentligt redovisad! I flera andra länder betraktar man det som självklart att redovisa säsongrensade siffror, och det tycker jag att även vi skall göra, så att allmänheten klarare kan se vad det är som sker. Vid sidan av statistiken över dem som är anmälda till arbetsförmedlingen görs varje kvartal en undersökning rörande arbetslösheten enligt den s.k. totala arbetskraftmetoden, den amerikanska labour-force-metoden. Man utgår därvid inte från arbetsförmedlingens och inte heller som förr från arbeslöshetskassornas siffror. Med denna metod söker man i stället mera ingående ta reda på hur många och vilka människor som befinner sig som man säger »i arbetskraften», och sedan pröva hur många av dem som inte har arbete. Denna statistik, som utarbetas kvartalsvis, kommer av någon anledning inte fram till allmänheten på samma sätt som de vanliga månadssiffrorna från arbetsförmedlingen. Det behövs tydligen något initiativ från offentligt håll — jag vet inte om det är statsrådet Johansson eller statsrådet Aspling som bör ta ett initiativ för att vi skall få fram dessa siffror över den totala arbetslöshetens variationer kvartalsvis. Eftersom jag tror att man inte närmare observerat dessa siffror skall jag nämna några av dem. I februari 1968 — den senaste bearbetade undersökningen är från den tiden — var antalet arbetslösa i angiven mening 104000 personer. Däri inräknas då inte sådana personer som gör sin värnplikt, som håller på med sin utbildning o. d. Dessa siffror avser alltså bara sådana människor som vill ha arbete och inte kan få det. Det finns emellertid också en s.k. latent arbetslöshet; med det avses bl.a. folk som skulle vilja ha arbete men som inte tar några initiativ för att skaffa sig det därför att de inte tror att det finns några utsikter att få ett arbete.

Inom denna »latenta» grupp finns tydligen en mängd arbetskraft som inte utnyttjas, vilket bör ordentligt redovisas om man vill klargöra arbetsmarknadsläget. I februari 1968 uppskattades denna latenta arbetslöshet omfatta 147 000 människor. Jag understryker emellertid ännu en gång att de i genomsnitt önskade arbete under 50—65 procent av en normal arbetsvecka. Därför kan man inte utan vidare lägga samman siffran 104000 direkt arbetslösa med de 147 000. Men även om man skulle räkna den latenta arbetslösheten bara till hälften av själva bruttosiffran så skulle där finnas en mängd arbetskraft. Lågt räknat motsvarade den 72 000 å 73 000 normalarbetsprestationer. Det skulle tillsammans bli ungefär 180 000 arbetsenheter, om jag använder detta uttryck för en persons arbete under en normal arbetsvecka. Det skulle vara 180 000 arbetsenheter som inte utnyttjas inom en total arbetskraftsmängd som ligger något under 4 miljoner. Då är här ändå inte medräknade t.ex. en del pensionärer som har jobb ibland och då kommer in i arbetskraften. Annars är pensionärer utanför arbetskraften. Men om de sedan inte får jobb och lämnar sitt ar bete och lever på pension eller annat försvinner de i statistiken, även om de kanske själva betraktar sig såsom varande arbetslösa därför att de har haft jobb ehuru varande pensionärer. Men det är ju en detalj. Kvar står att den samlade arbetslösheten tydligen är ganska väsentlig och den bild man ger av verkliga förhållandet genom uppgifter som sprids månad efter månad vill jag beteckna som icke varande rättvisande. Den är så ofullständig att den döljer en del av problemets allvar och omfattning. Jag skall inte göra internationella jämförelser, herr talman, men jag måste säga att det från regeringsbänken många gånger har syndats genom att man har tagit våra svenska siffror enligt våra metoder och jämfört med utländska siffror som har beräknats med den nu angivna metoden för uppskattningen av den totala arbetskraften. Var och en kan ju räkna ut att 180 000 utan arbete i Sverige av cirka 4 miljoner motsvarar över 4 procent. När hörde vi i en diskussion en siffra av denna art från regeringsbänken? Jag vill inte på något sätt överdriva men jag har bara velat motivera, herr talman, att jag anser det vara ett självklart och berättigat krav, att man inom regeringen mera skall intressera sig för att på ett effektivt sätt redovisa den verkliga situationen och arbetsmarknadens läge inte bara såsom den framstår med den svenska metoden utan också med de andra. Man bör också ta hänsyn till säsongvariationer i den mån sådant är praktiskt möjligt, så att de belysande uppgifterna kommer fram i tidningspressen, i radio och TV och på annat sätt. Herr talman! Vi har av herr Sträng hört och läst i en annons som han själv tydligen var mycket förtjust över och hänvisade till — särskilt på grund av det vackra fotografiet men jag gissar att han inte ville ta avstånd från innehållet heller — hur regeringen genom krafttag ökar sysselsättningen och minskar arbetslösheten. Men det är ju till stor del den säsongmässiga förbättringen som herr Sträng då hänvisar till. Den ökning av nationalinkomsten som han talar om är vidare till stor del ett resultat av den konjunkturförbättring som han talar så mycket om. Men i annonsen framstår det hela som varande varken säsongförbättring eller konjunkturförbättring, utan det framstår såsom varande ett resultat av regeringens skickliga politik. Finns det någon som vill beteckna detta såsom en sakligt riktig framställning? Motsvarar detta den bild som herr Sträng gav av sig — liksom utrikesministern Torsten Nilsson i går av sig själv — bilden av en person som aldrig låter sin framställning påverkas av taktiska motiv? Man bör observera att en hel del av regeringens åtgärder visserligen ökar sysselsättningen men att arbetslösheten har framkallats av en olämplig ekonomisk politik från regeringens sida. Om det t.ex. bedrivs en ryckig bostadsbyggnadspolitik, om det införs idiotstopp eller 253-procentiga investeringsavgifter som därmed minskar sysselsättningen inom vissa delar av byggnadsindustrin, framkallas arbetslöshet. När regeringen för en olämplig politik så att kostnaderna blir för höga med påföljd att en del av vår exportindustri får svårigheter, framkallas också arbetslöshet. Sedan kommer då herr Sträng och hans kolleger och säger, att de släppt investeringsfonderna fria m.m. och pekar på hur många arbetstillfällen som skapats. Ja, det har kanske skapats vissa arbetstillfällen som kompensation för dem som tidigare eliminerats — men det rör sig enligt min mening sällan om någon full kompensation. Dessutom gäller det mer eller mindre artificiella åtgärder från regeringens sida, som jag i och för sig under vissa omständigheter är bestämd anhängare av men som ofta blir dyrbara. Ofta betyder denna politik för de människor det gäller inte detsamma som om de kunnat fortsätta utan vidare i sitt ordinarie arbete. Hela detta skryt över hur många arbetstillfällen regeringen skapar bör bedömas mot bakgrunden av de arbetstillfällen som regeringen tagit bort genom en ryckig och olämplig ekonomisk politik. Att så skett när det gäller bostadspolitiken har ju erkänts även av statliga myndigheter mer än en gång. Vi känner också till att herr Sträng byggen. Därför var denna felbedömning ar. 1967 ansåg han att det skulle bli en expansiv utveckling i Sverige senare under året, och han talade mycket om att han ville föra en stram ekonomisk politik. Hur blev det sedan under 1967 och i början av 1968? Det blev inte alls den utveckling herr Sträng tänkt sig. Alldeles klart är att den felbedömning han den gången gjorde påverkade hans politik. Det var en av de faktorer som föranledde honom att bl.a. införa den 25-procentiga skatten på en hel del byggen. Därför var denna felbedömning allvarlig från folkhushållets och sysselsättningens synpunkt. Herr talman! Om det inte hade varit i slutet av riksdagssessionen skulle det ha varit frestande att ta upp till diskussion den förnyade bankrutt för herr Strängs budgetpolitiska idéer, som så klart avspeglas i årets nu reviderade budget. Här har herr Sträng i ett årtionde talat om totalbalansering medan vi från vår sida framhållit, att budgetpolitiken måste anpassas efter det ekonomiska läget. Det finns inga skäl att ha precis så stort överskott på driftbudgeten att det motsvarar lånebehovet på kapitalbudgeten. Det bör ibland vara mer och ibland mindre — beroende på omständigheterna. Herr Sträng har ändå visat preferens för totalbalansering fastän han retirerat i viss utsträckning. Hur är då läget nu? Jo, finansmi nistern förutsäger en betydande konjunkturförbättring och föreslår samtidigt en mycket betydande ökning av totalbudgetens underskott och den statliga upplåningen jämfört med vad han tidigare, senast i januari, ansåg vara rimligt. Vad är förklaringen till att han bedömer konjunkturerna gynnsammare men bedriver en mera expansiv politik genom starkt ökad upplåning? Den som kan få detta att rimma med finansministerns tidigare principer för budgetpolitiken skulle jag bra gärna vilja träffa för ett närmare meningsutbyte. Tidsskäl gör att det väl inte kan äga rum här genom att vi uppträder i denna talarstol, men jag är beredd att delta i mera privata, instruktiva samtal för att försöka lära mig detta, som jag dock inte tror att någon människa kan förklara. För det första har alltså herr Strängs budgetfilosofi gjort bankrutt. För det andra agerar herr Sträng på ett sätt som han själv i januari skulle ha förkastat med mycket hårda ord. Jag skulle vilja ha hört Gunnar Sträng i januari, om något oppositionsparti hade lagt fram en budget med ett sådant lånebehov — över tre miljarder — som han själv nu presenterar! Nu skall jag inte uppta tiden med att diskutera hur jag tycker att vi bör göra och inte göra, men man kan ju någon gång få lov att diskutera finansminister Sträng i maj, finansminister Sträng i januari och finansminister Sträng 1967 för att därigenom belysa hans politik. Man är inte tvungen att varje gång gå in på högerns skattepolitik o. s. v. Föregående talare för mittenpartierna tycker jag fullt klart har redovisat vår ståndpunkt, och jag kommer inte att här göra något tillägg. Herr talman! Trots att folkpartiets ordförande Sven Wedén har förklarat detta med rundabordsoch stabiliseringskonferenser har varken herr Sträng, herr Hagnell eller bankoutskottets majoritet fattat meningen. Det blir ett allt större mysterium att man inte begriper en så enkel tanke. Det är inte fråga om att träffas för att ge varandra råd; det är fråga om att skapa en situation där en grupp vet, att om man är återhållsam med de nominella inkomsthöjningarna i kronor räknat, så gör den gruppen inte därigenom någon uppoffring av den reella inkomstförbättring som är möjlig, utan gruppen medverkar i stället till att prisstegringen blir mindre. Konferensen blir alltså ett inslag i en politik mot inflation. Hur skall man kunna få en grupp att vara återhållsam i sina krav, om den kan befara att andra grupper i så fall får en så mycket större del av kakan? Nej, alla grupper måste få en garanti, att om de är återhållsamma med sina krav i pengar räknat, så kommer även andra grupper att vara återhållsamma. Då blir prisstegringen mindre än eljest. Därför offrar ni ingenting av er realinkomstförbättring, kan man vid konferensen säga till varje grupp, men ni hjälper till att göra inflationen mindre. Enligt min mening förutsätter en sådan ordning att man ger t.ex. de olika löntagargrupperna garanti för att om det mot förmodan på grund av utländska förhållanden inträffar en större prisstegring än vad man räknat med vid konferensen, så kompenseras detta i efterhand. Man får aldrig någon återhållsamhet hos stora grupper, om de löper risken att offra något för att andra motsvarande grupper skall få det bättre. Däremot kan alla vara med på en politik som gör att nationalinkomstens stegring blir större än den eljest skulle ha blivit, därför att konkurrensförmågan och konkurrenskraften på världsmarknaden blir större och ekonomin mera stabil. En sådan utveckling är till gagn och leder till större inkomster. Den är ingalunda någon orsak till att realinkomstförbättringen hålles nere. Tvärtom uppnår man genom att begränsa inflationen en förbättring av den reella standarden. Nu menar jag inte att enbart detta klarar inflationsproblemet. Tidigare talare från oppositionspartierna har ju här klargjort att det behövs många andra åtgärder. Herr talman! Jag skall gå förbi en del frågor och nöja mig med att såsom avslutning säga några ord om något som kanske inte heller tillräckligt har observerats i den offentliga debatten, nämligen statens olika roller på det ekonomiska området. Ett mycket vanligt resonemang som jag i vår sett i kammarens protokoll och hört framföras från denna talarstol är följande. Om en del enskilda företag inte lyckas så bra och det uppstår arbetslöshet, måste samhället träda till, sörja för nya arbetstillfällen och ge understöd. Både stat och kommun måste på olika sätt stödja de arbetslösa som förorsakar en hel del utgifter för det allmänna. Då är det väl inte mer än naturligt — säger man — att det allmännas representanter skall få vara med om att bestämma var och hur det skall investeras, så att man kan se till att det inte i onödan uppstår sådana tråkiga situationer där företagen läggs ner eller där arbetarna friställs. Inget argument har väl under det senaste året i den ekonomisk-politiska debatten förts fram med en sådan envishet för att inte säga monotoni från socialdemokratiskt håll som just detta. Skall samhället vara med om att betala, skall det också vara med om att bestämma. Med detta resonemang kommer man fram till allehanda slutsatser, t.ex. vissa syften med införandet av Investeringsbanken. Det finns andra argument för Investeringsbanken, men det är inte mitt ämne just nu. Men, herr talman, låt oss tänka efter ett ögonblick! I det ekonomiska livet undgår vi inte risker. Jag har sett på sysselsättningen inom de statliga företagen från slutet av 1966 till slutet av 1967 och fann därvid, att denna vissa perioder procentuellt hade gått ned nå got mer än sysselsättningen i enskilda företag. Också statliga företag löper tydligen risker och rationaliserar på ett sätt som minskar arbetstillfällena. Framför allt tar emellertid staten och kommunen in skatter av företag och medborgare. Dessa skatter kan till en del betraktas såsom försäkringsavgifter på samma sätt som premier som betalas till en bilförsäkring eller en brandförsäkring. Inträffar olyckan och bilen eller huset skadas får man ut av de pengar som alla försäkringstagare tillsammans har betalat in till försäkringsinrättningen. Det är på samma sätt på detta område.

Det är i och för sig alldeles naturligt att de pengar som betalas in används på detta sätt. Försäkringsföretag har emellertid ingen särskild kapacitet eller rätt att föreskriva hur människor skall förfara med sina bilar och sina hus. Inte heller har staten någon särskild kapacitet att klara ut hur alla de hundratusentals företagsledarna skall sköta företagen. När man på socialdemokratiskt håll — därför att det finns ett förträffligt — socialt = försäkringsarrangemang i vårt samhälle — säger att då är det naturligt att staten också skall vara med om att bestämma, har man redan antagit det man skulle bevisa, nämligen att statens representanter kan sköta det hela så mycket bättre än de enskilda. Men låt oss bara för resonemangets skull antaga att det visar sig att statens representanter är sämre skickade att leda de enskilda företagen. Staten skall väl då inte lägga sig i ledningen av företagen bara därför att en del skat temedel i ett socialt försäkringsarrangemang används till gagn för de anställda och för en del företag. Man får inte utan vidare anta det som skulle bevisas, nämligen att statens representanter kan klara de ekonomiska besluten bättre. Därför är det, med förlov sagt, ett helt felaktigt resonemang när man säger, att på grund av att staten ger social hjälp vid minskad sysselsättning, så bör staten vara med och bestämma i fråga om investeringarna och det ekonomiska livets ledning. Problemet blir: Hur får vi bästa möjliga ledning och utveckling av produktionen? Vad är statens roll? Till lösningen av det problemet har man inte i minsta mån bidragit genom att säga: Vi har ju social omvårdnad i Sverige som stat och kommun betalar med skattemedel från enskilda och företag. Nej, det problemet kvarstår som ett annat och ett viktigt problem, där vi vet att synsätten är olika. Vi vet att man på socialdemokratiskt håll — för att inte tala om hur det är på kommunistiskt håll — har en benägenhet att hela tiden föredra en ökning av det statliga inflytandet. Och det kan man väl säga, herr talman, när det nu föreligger ett nytt näringspolitiskt program: Man behöver inte läsa ett enda ord i ett nytt socialdemokratiskt näringspolitiskt program för att veta att kvintessensen är att staten skall dirigera mer än förut. Jag tror inte att verkligheten är sådan att man kan utgå från att detta är en riktig och produktiv ordning, men det är i alla fall ett stort problem att diskutera. Att vi har en social omvårdnad är däremot uppenbart inget skäl för att staten skall dirigera företagen.

Herr talman! Herr Ohlin började med att säga att jag hävdat att jag och mina vänner var de enda som förstår något. Han påstod vidare att jag skulle ha sagt att oppositionspartierna har fått allt om bakfoten. Jag har inte alls använt dessa uttryck — det är herr Ohlins egen uppfinning, som han använder för att kritisera. — Det finns en intressant artikel i Dagens Nyheter i dag om en handbok på gymnasiestadiet i debatteknik. Jag ber att få hänvisa till den. Herr Ohlin talade sedan upprepade gånger om = »självförsörjningsgraden» inom företagen. Det är ju inte det ämnet vi diskuterar — vi diskuterar självfinansieringsgraden. Men det går ju att ändra protokollet, så ser det litet bättre ut. Herr Ohlin talade också om en debatt som vi hade »för några veckor sedan». Och han upprepade: en debatt för några veckor sedan, om ATP-fonderna. Det var förra veckan, herr Ohlin. Herr Ohlin sade efter den debatten detsamma som han nu sade om mitt omdöme, som inte passar — som inte passar socialdemokraterna. Herr Ohlin sade vidare till mig, utanför denna kammares väggar men i vittnes närvaro, att han nu skall skriva skrivelser mot mig personligen — och de skall vara hårda, sade han. Jag fick sedan läsa några av dessa cirkulärledare som infördes i folkpartipressen i slutet av förra veckan. — Med de metoderna arbetar herr Ohlin. Jag tycker att de ligger på ett för lågt plan för en f. d. partiledare. Jag hörde herr Ohlin efter kriget dra upp riktlinjerna för folkpartiets politik. Han sade då: Vi skall inte tala i allmänna ordalag — vi skall konkretisera och personifiera. När det gäller att personifiera skall vi göra det dels negativt, dels positivt. Negativt skall vi personifiera Wigforss som företrädare för de höga skatterna, så när folk tänker på Wigforss skall de tänka på höga skatter, och när de tänker på höga skatter skall de tänka på Wigforss. — Per Albin har en alltför stark ställning i folks medvetande, sade herr Ohlin vidare.

Herr talman! Jag har sagt till herr Hagnell efter debatten — som alltså inte ägde rum för ett par veckor sedan utan i förra veckan — att det var mig en stor besvikelse att bevittna hur herr Hagnell förde en så ovederhäftig diskussion om mittenpartiernas — och för övrigt även högerns — inställning till ATP-fonderna och deras användning. Vi skall inte ta upp det här, men herr Hagnell kan gå hem och läsa vad han sade. Jag tror att han sedan inte kommer att bestrida att hans framställning var synnerligen ovederhäftig. Jag har det intrycket att herr Hagnell också förstod detta. Nu säger herr Hagnell att jag denna vecka har ägnat mig åt att skriva ledare i Folkpress. Det är ett bevis på herr Hagnells strålande fantasi. Jag har varken skrivit ledare i Folkpress eller haft någon direkt eller indirekt kontakt med ledarartiklarna. Det finns kapabla personer som skriver dem. De behöver inte min hjälp. Men herr Hagnell kommer med påståenden från talarstolen som är rena fantasier! Sedan vill jag medge en sak, herr talman, nämligen att jag — efter att ha studerat herr Hagnells argumentationsmetod i dag och någon dag i förra veckan — tyckte att någon annan väl någon gång kan få tala med herr Hagnell ungefär på det sätt på vilket han har talat med oss andra så länge. Det ligger väl något i det ordspråket, herr Hagnell, att »som man ropar i skogen får man svar». Här i kammaren brukar vi vara så snälla att herr Hagnell som regel inte får svar på det sätt på vilket han själv talar. Men om han nu fått det i dag tycker jag inte att han skall försöka göra sig till martyr.

Herr talman! Herr Ohlin sade själv: Nu skall vi skriva mot dig, det skall bli personligt och hårt. — Därefter publicerades dessa skrivelser med samma uttryckssätt som herr Ohlin använde sig av i korridoren och delvis även i talarstolen i dag. Det var ett enastående sammanträffande mellan herr Ohlins yttrande att han skulle se till att det blev skrivet på det negativa, personliga och hårda sättet och det som inträffade ett par dagar därefter. Ett underligt sammanträffande! Hade Ni inte sagt att Ni skulle göra det hade det varit en annan sak. Men Ni sade att Ni skulle göra det och det gjordes också sedan! Därför knyter jag samman dessa båda händelser. Jag försöker, även om jag uttrycker mig hårt, rikta hårdheten mot partier och allmänna inställningar till problemen. Jag tar aldrig upp herr Ohlins personliga omdöme till diskussion. Jag håller mig för god för sådana debatttekniska inlägg, men herr Ohlin arbetar så, enligt egen utsago: Ut till allmänheten genom pressen! Jag tycker att det inte är särskilt hederligt.

Herr talman! Nog överraskar herr Hagnell mer och mer! Han framför inget beklagande av att han helt grundlöst gjort påståenden om mitt medarbetarskap i några ledare, som han ogillar men som jag inte känner till. De kanske är utmärkta. Jag kanske skulle vara förtjust om jag hade skrivit dem, men det vet jag inte. Jag har inte läst dem, inte sett dem och inte inspirerat dem. Herr Hagnell talade om ett samtal i någon korridor. I den mån jag deltagit i ett sådant samtal har herr Hagnell missförstått det hela. Jag anser inte att man skall kritisera andra för de tokiga, grundlösa och oberättigade påståenden som herr Hagnell har gjort. Kritiken skall riktas mot den som framför dessa påståenden. Det har jag försökt göra i dag, och det kan hända att jag fortsätter med det. Det är väl ingenting egendomligt att herr Hagnell själv får bära ansvaret för vad han gör.

Jag kommer att diskutera herr Hagnells egendomliga åsikter och påståenden ytterligare någon gång. Herr Hagnell skall inte komma och säga att han inte har ansvaret för vad han yttrar och att vi inte får lov att kritisera honom. Han blir ingen martyr om vi ändå gör det. Den undanmanövern går inte.

Herr talman! Det är kanske synd att avbryta det mycket personliga meningsutbyte som här försiggått, men jag skall ändå med några ord kommentera en del av innehållet i det paket av utlåtanden som vi nu behandlar. Det betyder emellertid inte att vi i alla avseenden är helt nöjda med vad som däri föreslås. Jag vill i likhet med tidigare talare från oppositionen beklaga, att inte övergången till mervärdeskatt göres i anslutning till en samlad förändring av hela skattesystemet med de inkomstförstärkningar som i samband därmed bör tillföras vissa grupper, såsom låginkomsttagare, barnfamiljer och folkpensionärer. I detta sammanhang borde också frågan om en annan avvägning mellan statlig och kommunal skatt tas upp, eftersom kommunalskatten — såsom tidigare har framhållits — är den tyngsta skatten för de lägre inkomsttagarna. Så har inte blivit fallet, och därför måste denna reform betraktas som endast en delreform, vilken måste fullföljas med en samlad lösning, som främjar produktionen och sysselsättningen och därmed tryggheten. Skatteuttaget bör självfallet vara grundat på regeln om skatt efter bärkraft. Proposition nr 100 är i vissa avsnitt oklar och kan ge anledning till misstolkningar; det gäller t.ex. i fråga om skattepliktiga tjänster. I en sådan uppräkning av dylika tjänster som nu göres i 10 8 är det svårt att täcka alla de fall som avses. Detta framgår av de i motionerna I:919 och II:1168 framställda spörsmålen beträffande bl.a. jordbearbetning, sådd och skörd, med anledning av vilka utskottet har hemställt om ett förtydligande. Mervärdeskatten skall ju vara konkurrensneutral och investeringsfrämjande. För att inga hakar härvidlag skall uppkomma måste man fråga sig, om det inte vore bättre att i princip göra alla tjänster skattepliktiga och specificera undantagen. Även om inte heller en sådan lösning är helt problemfri, borde det kunna finnas anledning att undersöka den möjligheten vid fortsatt överarbetning. Propositionen har i ett avseende väsentligt förbättrats vid utskottsbehand lingen, nämligen i fråga om deklarationsoch skatteinbetalningstider. De 18 dagar som propositionen föreskriver skulle ha skaffat många företagare stora administrativa bekymmer. Den korta redovisningstiden skulle också ha omöjliggjort ett rationellt utnyttjande av ADB-system och bokföringsbyråer, detta särskilt — vilket herr Vigelsbo redan har framhållit — som de skattepliktigas antal så starkt ökar. Vi har i motion bl.a. från vårt håll förordat en deklarationstidsfrist på 48 dagar. Utskottets ledamöter har enats om 35 dagar. Detta är en väsentlig förbättring i jämförelse med propositionens förslag och kan hälsas med viss tillfredsställelse. Samtidigt innebär den senare inbetalningen av skatten en viss räntevinst för företagen och därmed i någon mån en kompensation för skatteuppbörden som ankommer på dem. Bland de områden som mervärdeskatten utvidgas att omfatta är hotelltjänsterna. För närvarande utgår omsättningsskatt på matandelen med 60 procent. Samma procentsats föreslås gälla priserna på hotellrum. Mot detta förslag kan i och för sig ingen invändning resas. Däremot kommer utvidgningen att skapa ökade svårigheter bl.a. och i särskild grad för turistnäringen. Redan nu har turistnäringen svårt att hävda sig i konkurrensen med utländska resmål. En ökad kostnadsstegring kan bli besvärlig för näringen att klara av. Detta är bekymmersamt speciellt därför att turistnäringen i många kommuner — särskilt inom det norra stödområdet är ett väsentligt och i vissa fall dominerande näringsfång och en viktig sysselsättningsfaktor. Många exempel finns på detta, icke minst i mitt eget län, Kopparbergs län. De statliga insatserna i lokaliseringsavseende kan äventyras, om beskattningen ytterligare ökar kostnaderna. Det bör vara en angelägen uppgift att vid samma bedömning som gäller lokaliseringsstödet också pröva frågan om skattefrihet från moms på turisthotelltjänsterna. Den skatteminskning som staten skulle få vidkännas vid en sådan lösning borde kunna vägas mot det minskade utflödet av valutor för semesterresor till utlandet. Dessa synpunkter har understrukits i det särskilda yttrandet nr 2 i utskottets betänkande. I föreliggande förordning om mervärdeskatt är i 62 8 bestämmelser intagna om riksskattenämndens fullmakt att meddela s.k. bindande förklaring. Detta är ett överflyttande av nu gällande — år 1965 utvidgade — rätt för nämnden att i omsättningsskattefrågor lämna bindande förklaring. En skärpning har även skett på så sätt, att den nu gällande inskränkningen till fall som inte kan prövas inom ramen för förhandsbesked bortfaller. Dessa befogenheter för riksskattenämnden ligger den direkta lagstiftningen mycket nära. Därtill är det betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt, enär talan inte kan föras mot beslut innebärande bindande förklaring. Utskottets redovisning på s. 95 i utlåtandet i anledning av motioner i denna fråga är synnerligen anmärkningsvärd. Däri erinras nämligen om att riksdagen i efterhand ändrat lagstiftningen i anslutning till lämnade förhandsbesked. Praktiskt kanske det kan accepteras, men det är ändock otillfredsställande rent principiellt. I anslutning till kompletteringspropositionen har en rad motioner behandlats, bl.a. beträffande beskattningen av folkpensionärers inkomst. Vi har från centern och folkpartiet i reservation nr 3 till bevillningsutskottets betänkande nr 47 redovisat vår uppfattning i frågan. Däri ställs ånyo krav om en utredning angående generösare regler för beskattning av folkoch förtidspensionärers sidoinkomster. Det är angeläget att denna fråga snarast bringas till en vettig lösning. Man måste konstatera att regeringen tyvärr inte varit särskilt intresserad av att gripa sig an denna för många folkpensionärer så viktiga fråga. I det avseendet vill jag gärna instämma i de synpunkter som herr Brandt tidigare har anfört i frågan. I detta sammanhang vill jag bara helt kort konstatera, att den lösning som högern föreslår i reservation nr 4 enligt vår bedömning inte är någon riktig lösning. Det kan inte vara rimligt att i samtliga fall inkomst av folkpension skall vara skattefri. Att avskaffa skatteplikten på folkpensionsinkomster för de stora inkomsttagarna kan inte vara någon förstahandsfråga enligt vår uppfattning. Däremot måste det vara en angelägen uppgift att lätta skattetrycket för de små inkomsttagarna — i detta sammanhang folkpensionärerna. Jag nämnde tidigare att kommunalskatten för det stora antalet mindre inkomsttagare är den tyngsta skatten. För gifta pensionärer med en gemensam nettoinkomst av mellan 18000 och 20 000 kronor utgör kommunalskatten vid en kommunal utdebitering på 19— 20 kronor cirka 75 procent av den samlade statsoch kommunalskatten. Och denna övervältring synes fortgå. Orsakerna härtill är många. Kommunernas andel av kostnaderna för omsorgen om människorna ökar gentemot staten. För närvarande torde denna andel överstiga 60 procent, och utvecklingen går mot en fortsatt ökning. Det måste vara en viktig uppgift vid fortsatt reformering av skattesystemet att verkligen beakta denna trend. Kostnaderna för den ökade kommunala omsorgen om människorna, vilken är en angelägen sak, bör inte hårdast drabba de mindre och vanliga inkomsttagarna. Den sammanlagda kommunala utdebiteringen har under de senaste tio åren, såsom herr Hedlund tidigare redovisade, ökat med en tredjedel och den genomsnittliga skattesatsen ligger nu vid 18:70. De prognoser som uppgjorts i kommuner och landsting visar på en betydande höjning inom de närmaste åren. Den maximigräns beträffande kommunal utdebitering, som finansministern bl.a. fixerade för ett par år sedan till 20 kronor, har öÖöverskridits i många kommuner. Nu betraktas på kommunalt håll en utdebiteringshöjd på 25—26 kronor som oundviklig om några år, därest ingenting händer beträffande en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Den nämnda utvecklingen är i högsta grad otillfredsställande, om man vill åstadkomma en jämnare inkomstfördelning. Det skatteutjämningsbidrag som nu utgår till kommunerna på cirka 1,3 miljard är i och för sig värdefullt men otillräckligt för att nå en bättre fördelning mellan stat och kommun. Vi har även i år i motion från centerpartiet föreslagit en utredning om införande av ett schablonavdrag — liknande kommurnalskatteavdraget vid den statliga beskattningen — även vid den kommunala taxeringen. För att inte minska reformens effekt bör staten via ett höjt skatteutjämningsbidrag kompensera kommuner för det uppkomna skattebortfallet. I det sammanhanget vill jag kommentera vad herr Brandt tidigare i dag sade. Herr Brandt ansåg att centerpartiets förslag var helt orealistiskt.

Det måste sålunda vara en rimlig framtida uppgift att verkligen ta krafttag för att minska det tunga skattetryck som — vilket jag tidigare framhöll — i synnerhet drabbar de mindre inkomsttagarna genom den hastigt stigande kommunala beskattningen. Denna reform är angelägen och förslaget är uppburet av starka solidaritetsoch rättvisekrav.